Herr talman! Herr Carlshamre talade om skrämsel och tecknande av vrångbilder i valrörelsen. Låt mig ta ett liknande exempel. Under valdebatten anförde en riksdagsledamot att vi har »världens största bostadskö» och att läget var i det närmaste hopplöst för de bostadssökande. Bortsett från att yttrandet var minst sagt överdrivet, speciellt vid internationell jämförelse, måste man granska bostadsköns sammansättning innan man gör ett sådant påstående. I storstäderna har det visat sig att ungefär två tredjedelar av de bostads sökande har lägenhet — de allra flesta t.o.m. en mycket god sådan — och på andra platser i vårt land är det ett ännu större antal bostadssökande som har egen lägenhet och endast vill byta. Att bostadsregistret behöver överses visar undersökningar speciellt i stockholmsdistriktet, där man kunnat konstatera att bostadssökande varit anmälda inte bara på en och två bostadsförmedlingar utan på upp till fem och sex. Detta har gång på gång påtalats i riksdagen, och det torde ha varit av stor betydelse att inrikesministern genom sitt mycket bestämda besked förordat antingen en gemensam bostadsförmedling eller en obligatorisk sådan. Vederbörande + bostadsförmedlingar inom stockholmsregionen har nu upprättat ett gemensamt register och en gemensam förmedling. Därvid har man kunnat konstatera riktigheten av vad som framhållits i bostadsdebatter under de gångna åren. Ur registret har nämligen kunnat avföras 85 000 bostadssökande och vid ny granskning ytterligare 4 000, d.v.s. i runt tal 90 000. Genom ett enda ingripande reducerades sålunda bostadskön i Stockholm med drygt en tredjedel. Då är det nästan oförsynt av Cecilia Nettelbrandt att i det läget tala om världens största bostadskö. Jag är övertygad om att vid den fortsatta kontrollen kommer »världens största bostadskö» att ytterligare reduceras. Det stora problemet återstår emellertid för de kommunala myndigheterna och för byggnadsproducenterna, nämligen att få en ordentlig bild av lägenhetsbehovet. Det är av största betydelse för den kommande produktionen att man känner till det verkliga bostadsläget och kan anpassa produktionen därefter. Vi bygger för närvarande mer än någonsin, och det framtida bostadsplaneringsprogrammet är högst ambitiöst. Vid fördelningen av våra bostadsresurser måste man dock ta hänsyn till de orter, som har den största bostadsbristen och det största saneringsbehovet, och därför är det betydelsefullt att bostadsförmedlingarna avspeglar det verkliga läget. En felinvestering kan bli ödesdiger och få svåra ekonomiska konsekvenser. Redan nu har tendenser i denna riktning visat sig. Det är inte bara de höga hyrorna som varit avskräckande. Det torde också vara så, att vissa orter inte har någon större bostadsefterfrågan och att registreringen av bostadssökande inte visar det verkliga behovet. Stora ansträngningar har för övrigt gjorts för att få ett mer rimligt hyresläge, och dessa ansträngningar har på många håll krönts med viss framgång. Ökningen av bostadskostnaderna har kunnat stoppas upp, insatserna har sänkts och en bättre anpassning till hyresgästernas ekonomi har kunnat ske. Jag vill i detta sammanhang säga till herr Wedén att det är bra att framföra kritik, men det är också bra att följa med vad som sker. Från 1966 till 1967 har byggnadskostnaderna sänkts med 2,5 procent, och i år är de på fortsatt väg nedåt. Det är mycket bra att registrera även detta; vi har alla ett intresse av att det händer någonting på denna front. Regeringsförslaget om upprustning av äldre fastigheter har också satt sina spår i denna förändrade bild på bostadsmarknaden. Det har t.o.m. varit så, att vissa bostadsförmedlingar nödgats annonsera om tillgängliga bostäder. Det är ingenting felaktigt — tvärtom; man önskar att bostadsförmedlingarna på detta sätt skall kunna arbeta mera som serviceorgan och lämna upplysningar. Detta avspeglar emellertid ett helt annat läge på bostadsmarknaden än för några år sedan. Jag vill mycket bestämt framhålla önskvärdheten av att statsmakterna och kommunerna i god tid tar hänsyn till dessa nya förhållanden, så att vi inte ställs inför risker av felplaneringar på vår bostadsmarknad. En noggrann inventering av de bostadssökande på bo stadsförmedlingarna landet över är önskvärd, och kan man gå ännu längre genom att skilja de sökande som saknar bostad från dem som bara vill byta, så vore mycket vunnet i strävandena till en riktig prioritering. Den nya lagstiftningen om lagstadgad bytesrätt är en mycket viktig framgång, och den kan leda till en avlastning av bostadsförmedlingarnas arbete. Det finns ju också många bra bostäder i det äldre beståndet till hyror som är överkomliga för ekonomiskt svaga grupper. Dessa bostäder har också en standard som fyller rätt högt ställda anspråk. Men det återstår på många orter en ytterst välbehövlig sanering av slumfastigheter, och därför behövs det en omfördelning av kvoterna, som möjliggör för dessa orter att öka takten i saneringen. Jag har på nära håll haft tillfälle att studera dessa frågor och anser det vara i högsta grad angeläget att komma till rätta med boendeförhållandena för de sämst ställda grupperna. Härvidlag har man nu en chans när våra bostadsresurser kan användas både för en hög bostadskvot och för en renovering i det äldre bostadsbeståndet. Det gäller ju att bygga för dem som har det största behovet av bostäder, och det gäller att utnyttja de möjligheter som en förändrad lagstiftning ger. Det har i dag talats mycket om jämlikhet. Detta är ett område där vi i högsta grad behöver engagera oss. Jämlikhetssträvandena på bostadsmarknadens område är lättare att fullfölja i ett läge, där vi befinner oss i en stark ekonomisk expansion. Därvid måste man i första hand sikta på att komma till rätta med bostadsförhållandena och bostadsmiljön på de värst utsatta bristorterna. Det är en satsning som vi inte bör göra bara av humanitära skäl, utan det är också en från ekonomisk synpunkt klok satsning, som kan förhindra felinvesteringar på en så känslig marknad som byggnadsmarknaden. Till sist vill jag understryka ett par saker som är bra att hålla i minnet vid uppläggningen av arbetet med bostadsfrågorna. Den statliga långivningen har kritiserats, men man har faktiskt kunnat konstatera att den medfört en kraftig sänkning av bl.a. insatserna i bostadsrättsföreningar, där insatserna på sina håll kunnat sänkas med 50 procent. Vidare pågår debatt om ytterligare sänkning av kostnaderna. Man kan räkna med att ökad rationalisering, större insats på materialfronten, större byggnadsserier och utnyttjande av inköp i samlade grupper när det gäller en rad byggnadsmaterial ytterligare kan pressa kostnaderna. Det finns flera sådana områden. Låt mig sluta med några ord om miljön. Det är ett ämne som har diskuterats rätt mycket. Jag skulle bestämt vilja säga att det finns en önskan från konsumenternas sida framför allt att få vara med vid planeringen av våra bostadsområden. Planeringen skall inte göras av en liten exklusiv grupp. Inte bara konsumenterna utan även hälsovårdsnämnder, skolor, idrottsorganisationer m.fl. bör få delta i planeringen. Låt oss få en sådan uppläggning av stadsplanerna, låt oss från början vara på det klara med att detta skall till för att åstadkomma trivsel i de nya områdena. Man kan räkna med att vi i dag vill ha inte bara ordentliga bostadsområden utan också grönområden, områden som är skyddade mot trafik och buller, daghem, ordentlig service o.d. Det är helt naturligt att detta kan komma att kosta pengar, men det kommer också att skapa den trivsel i miljön som är erforderlig för de hårt jäktade människorna i dagens samhälle.

Herr talman! Herr Carlshamre konstaterade för en stund sedan att den hit tillsvarande debatten mest rört sig om idépolitiska problem. Ingenting skulle vara mig angenämare än att fortsätta den debatten och närmare utveckla hur jag ser på liberalismen sådan jag själv omfattar den. Men han siade också om att kommande anföranden skulle komma att behandla mer jordbundna ämnen. Beträffande mig har han faktiskt i det fallet rätt. Jag skall säga några ord om vårdfrågan och börja med att erinra om några fakta. Landstingen investerade i lasarett och sjukstugor under de fyra åren 1965—1968 respektive 324 miljoner, 419 miljoner, 544 miljoner och 579 miljoner kronor. För år 1969 räknar man med en ökning med cirka 20 procent på 1968 års siffror, alltså en brant stigande kurva. Därtill kommer investeringar i tbe-sjukhus, sjukhem för långvarigt kroppssjuka och sjukhus för psykiskt sjuka. Tillsammans beräknas kapitalutgifterna för vårdändamål för 1969 uppgå till cirka 1,1 miljard. Den vanliga tumregeln brukar ju vara att de årliga driftkostnaderna för sluten vård på lasarett uppgår till ungefär en tredjedel av byggnadskostnaderna. Dessa siffror för de senaste åren visar vilken utveckling vi är på väg emot om vi inte vidtar några åtgärder. Den kommunala utdebiteringen ligger för närvarande på närmare 20 kronor i genomsnitt och kommer med den nuvarande utvecklingen att om cirka fem år vara uppe i 25 kronor eller mer. Det är, herr talman, inget skattekvirr att konstatera att denna utveckling om möjligt måste brytas. Vilka möjligheter har vi inom landstingen att göra något åt denna utveckling? 80 procent av utgifterna går till sjukoch hälsovård. Den slutna vården kostar nu närmare 200 kronor dygnet. En övergång eller rättare sagt återgång till mera öppen vård bör snarast ske. Det innebär självklart inte ett stopp för utbyggnaden av den slutna vården, men det innebär, hoppas jag i varje fall, en Låt oss först göra klart för varandra vad vi menar med öppen och sluten vård. Öppen vård förekommer ju i många former: dels har vi hela den förebyggande vården i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet, dels anlitar vi den öppna vården för alla de sjukdomar och olycksfall som inte kräver intagning på sjukhus. Till den öppna vården räknar vi bl.a. provinsialläkarnas och distriktssköterskornas mottagningar och sjukhusens polikliniker och folktandvården. Den slutna vården är den vård som man får på sjukhus när man är intagen som patient. Det är som jag tidigare sagt uppenbart att den slutna vården är den dyraste för samhället. Beträffande den öppna vården skulle jag vilja påpeka några saker. Vid en undersökning som gjordes i Göteborg för någon tid sedan konstaterades att nästan 900 patienter som borde ha vårdats på annat sätt, alltså i hemmen eller på sjukhem eller på avdelningar för långtidsvård, spärrade akutplatser för dem som behövde vård på lasarett. Vid flera undersökningar har det visat sig att vårdplatser på akutsjukhus till 20— 25 procent tagits i anspråk av patienter, för vilka det inte finns något behov av sluten vård. Det torde vara klart att långtidssjukvården och den öppna vården under den närmaste framtiden måste prioriteras. Om en konsekvent utbyggnad av den öppna vården kan komma till stånd, kan man också vänta sig en mera rationell drift inom den slutna vården. Trots alla ökade investeringar i våra lasarett och ökade ansträngningar för att förbättra läget på personalfronten kommer vi säkerligen aldrig att klara det ökade vårdbehovet för de gamla och sjuka utan en omorganisation mot mindre personalkrävande vårdformer. Med den nuvarande utbildningskapaciteten kommer inte sjuksköterskebristen att kunna avhjälpas inom överskåd lig framtid, såvida vi inte är beredda att acceptera en betydande nedskärning av sjukskötersketätheten. Den stora upprustning som skett inom sjukvården under efterkrigstiden har framför allt kommit den slutna akutvården till del. Men många av de vårdplatser som är avsedda för akutvård är som sagt blockerade av kroniskt sjuka patienter som egentligen borde vårdas på andra ställen och i andra former. Det är ofrånkomligt att en utbyggnad av den öppna vården måste ske så fort som möjligt. De senaste uppgifterna rörande vakanserna på provinsialläkartjänsterna i landet verkar dock oroande. Den 1 april var inte mindre än 10,5 procent av samtliga tjänster obesatta och 12 procent var besatta av vikarier. En av de främsta anledningarna till dessa förhållanden anges vara att flerläkarstationerna inte är utbyggda i avsedd omfattning. Till stor del torde vakanserna finnas i Norrland, men förhållandena på andra håll i landet kan snabbt försvåras, om vi inte vidtar åtgärder. Det kan heller inte vara otänkbart att den utbyggnad av industriläkarorganisationen som nu pågår kan inverka oförmånligt på möjligheterna att erhålla personal till den öppna sjukvården med landsting som huvudmän. En samordning bör därför ske med både industriläkare och andra privatpraktiserande läkare vid flerläkarstationernas utbyggande för att på rätt sätt tillvarata alla resurser. Vi måste också satsa mera på hemsjukvården. Många människor som nu vårdas på sjukhus skulle till betydligt lägre kostnader kunna få en lika bra och kanske bättre vård i hemmet. Några ingående beräkningar över hemsjukvårdens behov har ännu inte gjorts. Man vet inte hur många sjuksköterskor, hemsamariter, hemvårdarinnor och annan personal som behövs. En undersökning måste komma till stånd.

Lösningen av det problemet måste komma så snart som möjligt. Det är orimligt med de höga kostnader som nu drabbar en patient i öppen vård jämfört med kostnaderna i sluten vård. Vad har nu regering och riksdag med sjukvårdsplaneringen att göra? Är det inte något som landstingen skall sköta, och har vi över huvud taget en vårdkris här i landet? Ja, man kan kalla det vad som helst. Man kan tycka att ordet vårdkris är för hårt, men vi måste ändå först erkänna att något är fel, om vi skall kunna komma till rätta med missförhållanden. På riksplanet måste vi för det första ha samma kostnader för sluten och öppen vård. Det är en försäkringsoch avgiftsfråga, och man kan fråga sig när den av Landstingsförbundet begärda utredningen om en översyn av gällande sjukvårdslagstiftning för att underlätta en total integration på hälsooch sjukvårdsområdet skall komma. För det andra gäller det läkarutbildningen för olika vårdområden och en ändrad meritvärdering mellan öppen och sluten vård. För det tredje är det fråga om utbildning av vårdpersonal som erfordras för bättre samordning av psykisk och somatisk vård med socialvården, och för det fjärde behövs bättre resurser för förebyggande vård och för en bättre miljövård. När det gäller hälsooch sjukvårdsfrågorna är det framför allt ett område som enligt min mening starkt försummats. Vi behöver en bättre psykisk hälsovård med de organisatoriska förändringar som erfordras för att nå det målet. Alltför länge har vi försummat den psykiska hälsovården, och i familjevårdprincipen måste ingå en helt annan samordning av socialvård och psykisk hälsovård. I den PM som socialstyrelsen har skickat ut och som för närvarande är på remiss på olika håll, bl.a. hos landstingen, har det framförts vissa synpunkter som jag helt kort skall ta upp. Socialstyrelsen påpekar i denna PM, att vi har en i vissa hänseenden ansträngd vårdpersonalsituation. Det är bra att en sådan sak slås fast, ty det är som sagt utgångspunkten när man vill veta vad man skall företa sig. Man konstaterar vidare: »Genom ändrade tekniska förutsättningar för vården borde det bli möjligt att minska den relativa efterfrågan på vårdpersonal eftersom den slutna vården är mer personalkrävande än den öppna.» I det följande skriver man också: »I vårdplatshänseende är Sverige bland världens mest välförsedda länder. Den öppna vården är vid internationella jämförelser däremot av ringa omfattning. Detta gäller såväl specialistvård som vård av allmänläkare. Undersökningar har visat att varje invånare i Sverige konsulterar läkare i medeltal 2,3 gånger per år, medan motsvarande värden för England och USA är 4,7 respektive 5,3. Konsumtionen av öppen vård inom landet varierar avsevärt och är högst i storstadsområdena och lägst i glesbygden .» Jag vill påpeka att det skrivna inte enbart visar fördelen ur hälsosynpunkt att bo i glesbygd. Snarare säger det en del om möjligheterna för glesbygden att få sina berättigade sjukvårdskrav tillgodosedda. I socialstyrelsens PM sägs också följande: »En väsentlig orsak till detta förhållande är utan tvekan den ojämna fördelning av läkare över landet — — —.» I fortsättningen av samma handling skriver man: »I anslutning till ett ökat utbud av läkare finns det anledning att räkna med möjligheter att dels förse nu läkarglesa områden med läkare, dels åstadkomma en omstrukturering av läkarkåren mot ett ökat antal öppenvårdsläkare.

Sjukvårdsplaneringen är en detalj av samhällsplaneringen men enligt min mening en mycket viktig sådan. Och hur är då vår samhällsplanering ordnad? Ja, jag skulle snarast vilja säga att vi där i stället för ordning har en icke ringa oordning. Såväl på riksplanet som på det regionala och kommunala planet saknas den samordning och organisation i samhällsplaneringen som vi borde ha. Vad har vi i det fallet att vänta? Det finns en länsindelningsutredning som tydligen nu är lagd på is. Vi har också en kommunindelningsreform som endast delvis är genomförd — men jag vill livligt hoppas att den inte kommer att genomföras med tvång av Kungl. Maj:t. Vidare har vi en utredning rörande länsförvaltningen och en i dagarna redovisad utredning om länsdemokrati. Dessa frågor har diskuterats i flera år, men den slutliga lösningen vet vi för dagen ingenting om. Enligt min mening ligger det en förlamande hand över en stor del av samhällsplaneringsverksamheten. Men ett är säkert: sjukvårdsplaneringen får inte avvakta en lösning av den samlade samhällsplaneringens organisation. Den måste lösas efter i stort sett de linjer och den prin cipskiss som socialstyrelsen har dragit upp, och det måste ske snarast ty det är vår hälsa det gäller.

Herr talman! Det har förvånat mig en smula att ingen i den långa raden av talare, som haft ordet före mig i denna debatt, annat än mycket flyktigt berört en fråga som jag finner vara av central betydelse för Sveriges och de övriga nordiska ländernas möjligheter till fortsatt ekonomisk utveckling. Jag syftar naturligtvis på de ansträngningar, som efter initiativ av den danske statsministern har satts i gång för "att åstadkomma en nordisk ekonomisk union.

Det är en stor utredning, omfattande en rad frågekomplex, som är involverade i detta sammanhang. Jag kritiserar inte ett ögonblick att dessa utredningar måste göras på ämbetsmannanivå och utan parlamentarisk medverkan. Det ligger tvärtom i sakens natur. Utredningsmännen följs i sitt arbete av våra varma välgångsönskningar, och de kan, om de låter arbetet mynna ut i positiva förslag, räkna med starkt parlamentariskt stöd. Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över den överenskommelse som träffats mellan statsministrarna och Nordiska rådets presidium om att materialet skall presenteras så tidigt, att en meningsfylld debatt kan äga rum vid Nordiska rådets session i Stockholm, som börjar den 1 mars 1969. Vad som förestår är nämligen stora och ytterst betydelsefulla överläggningar, där pårlamentarikerna i de olika länderna måste vara beredda att medverka och att ta sitt ansvar. Det har sagts ibland och med rätta om det nordiska samarbetet, att det alltför ofta misslyckats när man kommit in på dramatiska och mera spektakulära skeenden. Man har pekat på vårt misslyckande när det gällde att åstadkomma ett nordiskt försvarsförbund, och man har erinrat om hur förhandlingarna om gemensam nordisk marknad strandade i Kungälv. Nu står vi ganska snart inför ett nytt prov. Skapandet av en nordisk ekonomisk union skulle vara en historisk prestation av väldiga mått och skulle betyda ett långt steg på vägen mot ett nordiskt enande. Det skulle också betyda en ytterligt livlig stimulans till det faktiska ekonomiska samarbete, som redan pågår inom Norden och som växer fram med lavinartad styrka. Det skulle vidare betyda att denna nordiska fast sammansvetsade grupp, på samma sätt som skedde i Kennedyronden, utåt kommer att uppträda som en enhet och på grund därav med samma kraft och speciella styrka som de ekonomiska stormakterna kunde hävda sina intressen i förhållande till yttervärlden. Alldeles särskilt skulle det ha betydelse när det gäller Nordens närmande till den europeiska gemenskapen.

Jag är, herr talman, övertygad om att detta är en felsyn.

Norden måste i sådana förhandlingar komma att betraktas som en naturlig och odelbar enhet. Herr talman! Jag har hastigt berört några av de fördelar som är förknippade med en nordisk ekonomisk union. Men jag blundar inte ett ögonblick för de utomordentliga svårigheter som ligger i vägen. Ingen ekonomisk gemenskap kan åstadkommas utan att samtliga de länder som skall deltaga har klart för sig att de tjänar på affären. Det räcker inte med allmän idealitet och vackra ord om solidaritet, utan bevisen måste föreligga i klara omisskännliga siffror. Det betyder att de stater som skall samarbeta måste vara beredda på hårda förhandlingar, där man både ger och tar, och måste vara redo till betydande uppoffringar av nationella särintressen för att vinna det gemensamma målet. Jag hoppas att jag inte på något sätt föregriper de kommande förhandlingarna om jag redan nu säger att vi i Sverige som det största och ekonomiskt starkaste av de fyra länderna måste visa ett visst mått av generositet om dessa förhandlingar skall leda till resultat. Jag är övertygad om att en sådan generositet på sikt kommer att visa sig vara välbetänkt även om man inskränker sig till att väga och mäta i siffror och pengar. Jag vill slutligen, herr talman, uttrycka min glädje över att landsorgani sationerna i de nordiska länderna så beslutsamt ställt kravet att politiska beslut om fastare nordiskt samarbete skall fattas redan under nästa år. Detta är under de år som nu ligger framför oss och som kan överblickas det enda vi kan göra här i Norden för att bryta en ekonomisk isolering som kan komma att bli förlamande. Det gäller nu för de nordiska regeringarna och för de nordiska parlamenten att samla sig till beslut. Uppenbart är att vissa grupper, vissa näringar och vissa yrkesutövare vid uppbyggandet av denna ekonomiska union kan komma i kläm. Lika uppenbart är att de i en sådan situation icke får lämnas utan stöd. Jag är övertygad om att ifall detta blir klart fastslaget, så kan åtminstone den svenska regeringen räkna med stöd från samtliga politiska partier. — Vad den utrikespolitiska situationen beträffar har denna sällan varit mer gynnsam för ett vidgat nordiskt samarbete än den är i dag. Den finske statsministern Koivistos tal vid presskonferensen i Oslo den 19 oktober vittnar vältaligt om detta. Herr talman! Alla har vi stått uppe på trampolinen och tvekat huruvida vi skulle våga hoppa eller inte. Till de nordiska regeringarna skulle jag vilja säga: Tveka inte! Badvattnet blir aldrig varmare än det är i dag.

Herr talman! Utgången av årets val har upptagit en mycket stor del av dagens debatt. Jag skall inte direkt ta upp den frågan, men jag vill inledningsvis säga att åt trygghetsoch jämlikhetsfrågorna gavs ett större utrymme i årets valdebatt än tidigare. Det framgick väl också att trygghetsfrågorna har en helt annan räckvidd än det ofta ensidiga mätandet i biltäthet, antal TV-apparater 0. s. Vv. Till de stora trygghetsoch jämlikhetsfrågorna hör det vittomfattande komplex som vi sammanfattar i begreppet miljöfrågor. När vi inkluderar dessa frågor i trygghetsproblematiken sätter vi också den enskilda människan i centrum. Efter valet har enligt min mening debatten fått ett vidare perspektiv, och strålkastarna har i någon mån riktats på frågeställningen om den enskildes situation och hur den enskilde upplever de åtgärder som dagens planerare vidtar. Det har ofta framgått hur litet hänsyn till den enskilde som tas vid planeringen av samhället och hur litet den enskildes synpunkter beaktas i detta sammanhang. För en tid sedan tog TV-programmet »Timmen» upp miljöfrågorna som tema — ett försök som jag anser lovvärt. Däremot var det upprörande att höra det resonemang som fördes av dem som bär ansvaret för planeringsfrågorna. Just dessa människor, till vilka man i olika sammanhang hänvisar såsom innehavare av den största sakkunskapen i dessa frågor, kunde endast säga att de ingenting vet om hur folk vill bo. Detta besked visar att det sannerligen är på tiden att man vid planeringen av samhället diskuterar frågorna ur den enskildes synvinkel och gör klart för sig vad som är väsentligt för att människorna skall känna trivsel i sin bomiljö. Det är nödvändigt att komma till klarhet om vilken samhällsbild som är den bästa med hänsyn till den enskildes krav på god miljö. Man måste veta det bl.a. just för att skapa den trygghet som inte minst bomiljön utgör. I dag finns två samhällsinriktningar. Dels finns den linje som förordar centraliserad beslutanderätt, koncentration av kapital, människor, bebyggelse och näringsliv till ett fåtal orter i landet. Dels finns den linje som förordar ett beslutsfattande så nära den enskilde som möjligt, ett näringsliv med spridning även till mindre orter och därmed större valfrihet när det gäller arbetsplats och bostadsort. Den senare linjen företräds av det parti jag representerar, centerpartiet. Det centraliserade samhället har hittills inte visat sig kunna skapa trygghet för de enskilda människorna. De har inte kunnat bemästra bostadsproblemet. Det har inte heller kunnat komma till rätta med de stora sociala problem som finns, utan dessa visar i stället en stark tendens att öka. är det då rimligt att med dessa problem för ögonen ytterligare förvärra den föreliggande situationen med att driva koncentrationslinjen i vårt samhälle ännu hårdare? Under valrörelsen reste de socialdemokratiska statsråden runt i landet. De besökte industrier och talade med de anställda. Jag vill fråga herrar statsråd: Fick ni inte då taga del av de bekymmer som man har ute i landet i mindre och medelstora orter? Lade ni inte märke till människornas rädsla för utvecklingen, om inte samhället skapar förutsättningar för att näringslivet i dessa bygder skall kunna utvecklas och nya arbetstillfällen skapas? Fick ni det beskedet att de anställda gärna bryter upp från den bygd och det arbete de trivs med, om arbetsmöjligheterna försvinner? Jag tror inte det. Jag tror att de flesta vill se sin bygd utvecklas och önskar att arbetstillfällen skapas. Någon vecka efter valet invigde inrikesministern en mässa i Kronobergs län, inte i en centralort i ett kommunblock utan i en mindre ort i en kommun. Det är en liten ort, där företagare vill utveckla sin rörelse men där kommunikationerna inte varit de bästa och där kommunalmännen och företagen fått kämpa för att få några bostadslägenheter — en förutsättning för att företagen skall kunna bygga ut sin verksamhet. I sitt invigningstal lovprisade inrikesministern bygden, företagsamheten och inte minst dessa mindre orters stora värde från miljöoch trivselsynpunkt — helt i linje med de tankegångar som vi från centern hävdar. Jag vill fråga inrikesministern: Innebär dessa av inrikesministern deklarerade synpunkter att han — och rege ringen — nu är beredda att ompröva sin inställning till dessa mindre orter och i praktiskt handlande ge dem den betydelse för samhället, företagsamheten och den enskilde som han gjorde sig till tolk för i det tal jag nämnde? Eller är det bara ord som kommer till uttryck i högtidliga sammanhang? Jag vill emellertid tro på inrikesministerns ärliga avsikter, eftersom jag har den uppfattningen att Rune Johansson personligen är klart övertygad om att även dessa många mindre orter är nödvändiga i samhällsbilden. Är man övertygad om detta blir nästa fråga: Hur skall vi ge dessa orter möjligheter att utvecklas? För det krävs ett samspel mellan de olika myndigheterna, så att man ser totaleffekten av skilda åtgärder. Detta gäller inte minst i fråga om de signaler och riktlinjer som kommer från och utformas i kanslihuset. Gäller det en glesbygdskommun med blandat jordoch skogsbruk, rycker de nuvarande rationaliseringsbestämmelserna och svårigheterna att få lån och = rationaliseringsstöd undan grunden för det kombinerade jordoch skogsbrukets bestånd. Inrikesministern bör ta sin kollega jordbruksministern med sig och studera verkningarna av de bestämmelser som utformats i jordbruksdepartementet. Det finns också anledning för kommunikationsministern att studera verkningarna av kommunikationssystemet, som är en grundläggande förutsättning för en bygds utveckling. Ordentliga vägar inom kommunblockens delkommuner till högstadieskola, centralort o. s. v. är ett krav som måste förverkligas, om man skall få det rätta resultatet. Järnvägspolitiken måste omprövas så att SJ verkligen blir ett folkets serviceorgan. Det är, tycker jag, dags för en ny trafikutredning för att utreda hela trafiksektorn. Och inom det egna departementet har inrikesministern att se till, att bostadsbyggandet även kommer de mindre orterna till del. Jag anser att det behövs mer av hek hetssyn i de beräkningar som ligger till grund för lokaliseringsverksmheten. Därvid måste också de strikt företagsekonomiska bedömningarna vidgas till ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt. Men ytterst måste den politik som påverkar vår näringsstruktur, vår bosättning och vår miljö bestämmas utifrån såväl ekonomiska som icke-ekonomiska målsättningar. Den politiken kräver planering på såväl rikssom regionalnivå. Det behövs en högre grad av samverkan mellan enskild och offentlig sektor samt mellan olika sektorer av den samhälleliga verksamheten. De allmänna målsättningarna för samhällets ekonomiska politik har ofta definierats sålunda: för det första full, produktiv och fritt vald sysselsättning, för det andra ekonomisk tillväxt och för det tredje stabilt penningvärde. Med hänsyn till att miljöpolitiken och frågan om en människornas fysiska anpassning till arbetsliv och miljö alltmer kommit i förgrunden är det nödvändigt att de arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska åtgärderna utformas även med hänsyn till dessa viktiga trygghetsfaktorer. Då finner vi att vi utöver de tre nämnda målsättningarna också måste ta med: för det fjärde tryggande av natur och miljö och för det femte tryggande av den enskilda människans anpassning, trivsel och valfrihet. Det är självklart att dessa fem mål skall gälla inte enbart vissa geografiska områden, utan hela landet. Detta kan tillgodoses genom en aktiv, planerad utbyggnadspolitik. Tidigare har lokaliseringsdebatten förts utifrån de problem som glesbygden har, men debatten har undan för undan utvecklats till att i hög grad gälla även storstäderna och deras befolkning. De stora städerna har genom kraftig inflyttning ställts inför mycket stora problem, där bl.a. bostadsbristens sociala verkningar tillhör de mest kända. Glesbygdsproblemet är inget Öövergångsproblem. För överskådlig framtid kommer åtskilliga människor att sysselsättas i jordbruk, skogsbruk, turistnäring och naturvård, och för dem är bosättning i glesbygden naturlig och nödvändig. Dessa människor skall då ha samma rätt som andra att få sina anspråk på trygghet, service och stardardhöjning tillgodosedda. Detta är en fråga om rättvisa och solidaritet. Jag kommer därför fram till att utvecklingen i storstadsområdena lika väl som utvecklingen i glesbygden ger oss besked om att en aktiv lokaliseringspolitik är ett riksintresse. Därför måste en verkligt aktiv lokaliseringspolitik innefatta betydligt mera av förutsättningsskapande initiativ och = förutsättningsskapande planering och insatser från samhällets sida. Jag anser det naturligt att verksamheten bedrivs i ett förtroendefullt och effektivt samarbete med näringslivet. Den framtida lokaliseringspolitiken ville jag i enlighet med centerpartiets politiska målsättningar sammanfatta på följande sätt.

Herr talman! Vad jag här poängterat anser jag vara viktiga inslag i en politik som för framtiden ger trygghet och förutsättningar för en bättre jämlikhet i samhället.

Herr talman! Ett huvudtema i den stora debatt som försiggick här på förmiddagen mellan partiledarna har varit vilket näringspolitiskt system som skulle medföra den största tillväxten för vår ekonomi. Jag vill inte på något sätt blanda mig i den problematiken, utan jag vill bara konstatera, herr talman, att den ekonomiska expansion, som har förekommit under många år, är mycket ojämnt fördelad över landet geografiskt sett. Många av mina åhörare här i kammaren kanske anser, att detta inte är någon nyhet — detta förhållande har bl.a. understrukits av statsministern i ett av hans inlägg i dag. Men hittills — det vågar jag säga — har det varit de expansiva zonernas problem som har dominerat den ekonomiska debatten och diskussionen om de åtgärder som samhället bör vidtaga. För att försöka bemästra de problem som uppstått i dessa svaga områden har man visserligen sökt lindra verkningarna av näringslivets förvandling genom att framföra förslag om lokaliseringspolitiken och besluta om den försöksverksamhet som nu varit i gång under några år. Men denna har inte lyckats i den grad att man i någon större omfattning kunnat mildra problematiken i dessa avfolkningsområden. Nu har vi i vårt land desutom en så dan ekonomisk konjunktur att nyetableringslusten dämpas. Konjunkturen har också hållit tillbaka industrins nyinvesteringar, vilka ligger på en låg nivå. Detta har också fått till följd att de till en början lovvärda försöken till 1lokaliseringsexpansion till dessa områden missgynnas. Expansionen har stannat av. Samtidigt drabbar den svaga ekonomiska konjunkturen just dessa områden särskilt hårt genom att skogsnäringen, som är en av basnäringarna inom dessa områden, kämpar med mycket stora svårigheter. Det blir alltså människorna inom dessa glesbygdsområden som ställs inför problemen. Detta leder till att inkomstnivån sjunker och till att de sociala problemen blir allt svårare. Under den senaste valrörelsen talades rätt mycket om dessa frågor. BL. a. lovade man att vidta en del statliga åtgärder — detta har även framhållits efter valet. Det talades också om att man skulle tillsätta någon form av utredning. Så sent som i förra veckan deltog jag i en uppvaktning för några av våra statsråd, men något löfte om konkreta åtgärder kom inte fram den gången heller. Allt befinner sig alltså under utredning, såväl lokaliseringspolitiken som de statliga åtgärderna, men man kan inte utreda hur länge som helst. De åtgärder som en gång måste vidtas blir svårare ju längre man skjuter dem framför sig. Här måste någonting ske med det snaraste. I detta sammanhang vill jag föra fram krav på större regional planmässighet i verksamheten. Man borde här kunna samordna enskilda och statliga åtgärder, om man inordnar dem i en plan, härigenom skulle man få fram en någorlunda expansiv tendens åtminstone i några av de lämpliga orterna inom nämnda områden. Detta är ingen utopi utan ett realistiskt tänkande, om man verkligen satsar någonting. De åtgärder det här gäller är mycket debatterade, men de måste ske snart och de är önskvärda. Men även om man vidtar de lokaliseringspolitiska åtgärder jag här helt flyktigt talat om, kommer det ändå att återstå många problem för människorna i glesbygden. Innan jag slutar mitt anförande skulle jag vilja stryka under att vi måste ta itu med dessa problem oavsett vad som sker på den samhälleliga sektorn i form av lokaliseringspolitik eller statlig företagsamhet inom dessa områden. Befolkningsbilden i glesbygden är sådan att det finns många åldringar av vilka många är ensamstående. Dessa åldringar drabbas hårt av samhällets och också de enskildas starkt ekonomiska värderingar när det gäller att hålla företagsamhet och kommunikationer i gång. Jag vill här bara ge några exempel. Under det senaste året har vi sett hur de statliga vägmyndigheterna i olika inlägg i den vägpolitiska debatten sagt att de i fortsättningen inte kan underhålla alla allmänna vägar i dessa glesbygder, utan vissa sådana måste nog överföras till enskilt underhåll. Det blir för dåligt trafikunderlag på dem. De enskilda vägföreningar som här skulle komma i fråga har redan förut en stor börda med de vägar de har att underhålla. Samtidigt som vägföreningarna får ett allt mindre antal människor som bidrar till kostnaderna för dessa enskilda vägar talar vägmyndigheterna om att på dem Öövervältra kostnaderna för tidigare av samhället betalda vägar. Det är en orimlig börda som man ämnar flytta över på de människor som blir kvar i dessa bygder och som dessutom ofta är åldringar och alltså har mindre ekonomisk bärkraft än folk i gemen. Sådana tankegångar som framförts av vägmyndigheterna upprör den som känner till förhållandena, och jag hoppas att planerna aldrig kommer att förverkligas; det behövs ingen utredning för att stoppa dem. När det gäller kommunikationerna är vi inne i samma cirkel. Riksdagen har beslutat att lösa en kollektiv biljett hos SJ för att kunna ge fullgod trafikservice 1 vårt glest bebyggda land. När man reser i dessa glesbygder finner man att väntsalarna inte kan hållas öppna — det är inte ekonomiskt eftersom så få åker. De som ämnar åka med tåg får därför inte vänta inomhus; det bär sig inte att hålla väntsalen öppen, det blir för dyrt att låsa upp lokalen. Åtminstone på lördagar och söndagar kan inte de resande begära att få denna service. Jag undrar vilken reaktionen skulle bli om man låste väntsalarna på stationer i de tätare bebyggda områdena. Det är emellertid inte lättare att stå utomhus och vänta för att man är ensam och för att det är kallt. Tågturerna har blivit glesare och i många fall helt försvunnit därför att det inte lönat sig att stanna vid en station. Nu har man kommit fram till att bussarna inte heller är ekonomiskt lönsamma, med turindragningar som följd. Detta leder fram till att de människor som bor i glesbygderna får längre väg till kollektiva trafikmedel när de, vilket dock ibland inträffar, vill hälsa på sina bekanta och släktingar. För att komma fram till en järnvägsstation måste de ofta ta taxi, och på så sätt ökar kostnaderna för deras resor. När man dragit in stationer och ersatt tågturer med bussar har man underlåtit att samordna taxan, och det medför också ökade kostnader för de resande. Vidare har pensionärernas rabattkort inte gällt på bussar. Nu har dock detta missförhållande rättats till och i det sammanhanget vill jag ge ett tips. Pensionärer får som bekant inte åka första klass med dessa rabattkort — det anses väl inte att de har behov därav. Nu när det är fråga om att även de som har sjukpension skall få rabattkort, borde det vara rimligt att de fick lösa förstaklassbiljett. Många behöver ha någon hjälpande med sig och dessutom har de svårt att kliva upp till den översta bädden i en andraklass sovkupé. Ni kanske tycker att jag trycker för hårt på dessa problem, men den som ständigt kommer i kontakt med frågor av detta slag kan inte undgå att ta starkt intryck. Vi som representerar glesbygderna bör ha rätt att skrika högt ibland. Samtidigt som kommunikationerna försämrats har avstånden till den service, som även de här boende människorna har rätt till, blivit längre. Jag skall bara nämna alla affärer som lagts ned — om vi läser Kooperativa förbundets årsrapport finner vi att tusentals affärer lagts ned genom butiksnätets koncentrering. Och det är inte bara Konsums affärer utan även många privata affärer som lagts ned. Jag skall inte gå igenom alla de områden, på vilka dessa människor har problem. Jag vill bara tillägga att vi på våra bänkar här i riksdagen i fjol fick broschyren »Gammal i glesbygd», i vilken man tog upp en del problem. Det hela såg mycket vackert ut. Det sades 1 broschyren, att man för närvarande har en särskild delegation som försöker finna lösningen på dessa problem. Detta låter mycket vackert, men jag tycker nog att lösningarna borde åstadkommas omedelbart. Att man i oändlighet försöker finna lösningar är inte någon tröst för dem som nu står inför problem. De vill ha konkreta resultat. Många av kommunerna i glesbygderna är medvetna om problemen och försöker lösa dem antingen genom att stödja det näringsliv som finns på orten — det kan vara jordbruk eller skogsbruk — eller genom att vidta andra åtgärder, som ibland haft den karaktären, att de sträckt sig längre än vad kommunallagarna egentligen tillåter. Dessa kommuner har problemen nära inpå sig, och de har ansett att något måste göras; man har inte haft tid att vänta. Jag vill i detta sammanhang tillägga, att jag tyckte det var ganska onödigt att finansministern fann sig föranlåten att höja pekpinnen mot en del av dessa kommuner och hota dem med åtgärder från statens sida om de inte var försiktiga i detta avseende. I årets valrörelse och även i denna debatt har det sagts stora och i vissa fall mycket berättigade ord om jämlikhet mellan människor; om det råder jämlikhet i ett samhälle är det ett tecken på att det är ett gott samhälle, och man måste därför sträva efter att göra jämlikheten större. I den debatten får man inte glömma bort människorna i glesbygden. De vill också anmäla sina krav och få dem tillgodosedda.

Herr 'talman! På något egendomligt sätt kom utbildningsfrågorna att spela en mycket underordnad roll i årets valrörelse. Man snuddade vid dem i diskussionen kring jämlikhetsproblemet, ty man kunde inte undgå att tangera dem, då kårhusockupation och andra studenttilltag kommenterades. Men i övrigt märkte man inte mycket av utbildningssamhällets spörsmål under valrörelsens gång. Man skulle alltså kunna förledas att tro, att det föreligger total enighet i bedömningen både av de reformer som genomförts och av dem som står i tur att genomföras. Så är dock ingalunda fallet. Den största uppmärksamheten i debatten även om denna inte nämnvärt trängde in i valrörelsen — tillvann sig frågan om UKAS, d.v.s. förslaget om fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna. Redan när riksdagen 1965 antog principerna härför, ställde jag mig tveksam och förde denna tveksamhet till denna kammares protokoll. Beträffande de fasta studiegångarna sade jag den 8 december för tre år sedan: Dessa föreslås bli införda utan antydan till specifikation om vad det är frågan om. Här lämnas möjlighet till praktiskt taget vad som helst. Vilka anordningar som åsyftas nämns icke. Det talas bara om särskilda åtgärder, särskilda anordningar och liknande. Så långt mitt anförande för tre år sedan. Vad som sedan hänt har rättfärdigat denna tvekan till övermått. Det blev värre än vad man ens kunde föreställa sig för tre år sedan. Universitetskanslersämbetet försökte på regeringens uppdrag lägga en tvångströja över universitetsundervisningen inom de filosofiska fakulteterna, som blev så omöjlig för studentopinionen att bära, att denna samlade sig till opposition av sådan styrka, att samma regering som beställt tvångströjan måste utbyta eller snarare tills vidare lova att utbyta den mot en mindre plågande klädnad. Där står vi alltså nu. Vi har fått ett sedelärande exempel på hur man inte skall gå till väga, när man försöker genomföra reformer på den högre undervisningens område. Vi kan bara fråga oss: Kommer man att ta lärdom för sitt agerande i fortsättningen? En probersten på detta kan 1968 års utbildningsutredning, den s.k. U 68, komma att bli. Den lider emellertid av en fundamental svaghet, eftersom den endast består av fyra herrar på statssekreteraroch generaldirektörsnivå. Den har ingen politisk representation, ingen läraroch ingen studentrepresentation. Bakom ligger väl någon spekulation eller filosofi om större effektivitet och snabbhet än vad som vanligen brukar förknippas med en statlig utredning. Den saknade allsidiga representationen har ersatts med tre s.k. referensgrupper, knutna till utredningen och representerande politikerna, utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Intet ont om dessa referensgrupper i och för sig — de kommer säkert att bli nyttiga — men de har som namnet säger endast en rådgivande funktion. Besluten ligger hos de fyra höga ämbetsmännen, alltså hos byråkratin. Byråkratin, främst i kanslihuset, gjorde ett avgörande misstag vid skapandet av UKAS. Riksdagen lockades med genom oklara informationer och föga specificerade riktlinjer. Intet av det som kan bli resultatet av U 68:s arbete får röna det öde som vederfarits UKAS och ställa till ett sådant ohägn. Alldeles oavsett vad som kan göras till den högre undervisningens fromma inom U 68, måste ett positivt ställningstagande till 1963 års forskarutrednings förslag göras omgående enligt de bedömningar som de som ser saken klart gör. Utredningen föreslog, att en ny forskarutbildningsorganisation «skulle genomföras från och med budgetåret 1969/70. Någon proposition i frågan från utbildningsdepartementet har vi hittills inte sett. Universitetskanslersämbetet har i sina petita för nästa budgetår tvingats föreslå nya provisoriska förstärkningsåtgärder. Det är högst otillfredsställande för de studerande som står i begrepp att välja mellan forskarutbildning och att lämna universitet eller högskola. Som svar på en enkel fråga i saken sade utbildningsministern den 31 oktober i år endast, att forskarutredningens förslag prövas i det pågående budgetarbetet och att han därför inte kan redovisa några ställningstaganden. Det lät ju bra, men i ett efterföljande replikskifte höljde herr Palme det hela i dunkel igen. För min del hoppas jag dock i det längsta, att utbildningsministern inte skall gå till historien som sabotör av strävandena att i vårt land äntligen få fram en större kader av nya, skickliga forskare. Som en röd tråd genom den ofantliga expansionen av hela vårt undervisningsväsen från grundskola till universitet och högskolor går en dov oro för att kunskapsstandarden skall sjunka, en oro som tar sig uttryck inte bara bland lärare och skolpolitiker utan också bland elever och målsmän. Vi är alla överens om att vi vill ge bästa möjliga utbildning åt största möjliga antal ungdomar, och vi vill bryta ned skrankor na mellan högre och lägre, bättre och sämre, teoretiskt och praktiskt. Åt var och en skall ges den kunskapsstandard som han vill och kan uppnå — den varierar efter vars och ens möjligheter, anlag och intresseinriktning — utan några ekonomiska och sociala hinder. Det är en hög och riktig målsättning. Men frågan är nu om alla våra reformer entydigt kommer att leda till uppnående av detta mål. I den nya grundskola, som vi inom kort går att besluta om och som skisserats i proposition nr 129, kommer att ligga inbakat ett problem av avgörande betydelse. Kommer den differentiering i form av olika tillvalsmöjligheter i årskurserna 7—9 som föreslås att ge full rättvisa åt de elever, som nu i det gamla systemet går på s.k. tvåbokstavslinjer i årskurs 9, dessa elever som man något oegentligt och i brist på adekvat nomenklatur brukar kalla praktiskt inriktade? Eleverna finns emellertid, vad man nu än vill kalla dem. Går vi fel i fråga om de möjligheter vi vill erbjuda dem, löper den nya grundskolans högstadium risken att bli icke bättre utan snarare sämre än den gamla. Vissa bekymmer hyser många därutöver för särskilt ämnena matematik, moderna språk och färdighetsmomenten i svenska med hänsyn till dessa ämnens vikt för fortsatta studier på gymnasiet. Bekymren för grundskolan följer med till gymnasiet. När beslutet fattades 1964 om reformering av de gymnasiala skolorna, beklagades från många håll, inte minst från denna talarstol, att det tillgängliga utredningsmaterialet möjliggjorde ställningstagande till utbildningen efter grundskolan för endast hälften av ungdomarna i en årskull. Den andra hälften lämnades utanför beroende på att den först under 1963 tillkallade yrkesutbildningsberedningen givetvis inte haft möjlighet att framlägga något förslag. Det fanns således inga förutsättningar att då pröva det aktuella reform programmet utifrån en helhetssyn på ett skolväsende som bör omfatta alla bildningssökande efter avslutad obligatorisk skolgång. Gymnasieoch fackskolebeslutet år 1964 hade därför i hög grad karaktären av en etapplösning, som kunde och borde omprövas i samband med ett ställningstagande till den senare etapp som är avsedd att tillgodose den återstående hälften av en årskull. Det kommande beslutet om riktlinjer för det frivilliga skolväsendet tar främst sikte på en yttre organisatorisk samordning av utbildningen på gymnasial nivå till en enda skolform. Men därmed är knappast den inre samordningen — jag understryker den inre — av de gymnasiala skolformerna mera slutgiltigt färdig. Här måste man, som jag ser det, utredningsvis ta upp frågan om en horisontell klyvning — en tanke som icke i och för sig är ny men som är väl värd att aktualisera på nytt. En sådan klyvning skulle innebära, att den gymnasiala utbildningen, i princip öppen för alla, bleve tvåårig och att ovanpå lades ett tredje år — kalla det collegeår eller något annat bättre — för bl.a. dels färdigutbildning inom yrkesutbildningen, dels utbildning för vinnande av den särskilda kompetens som erfordras för inträde till högre utbildningsanstalter. Det tredje året skulle därigenom kunna göras mer målinriktat än vad gymnasiets tredje år nu är. Många är de framtidsperspektiv som kan läggas på 1970-talets svenska utbildningssamhälle översiktligt sett. Det som jag nu antytt är bara ett litet urval av de mest näraliggande. Problemen är emellertid världsvida. Under perioden 1950—1965 började världen över fler elever än på de senaste tusen åren någon form av skolutbildning. Det ger oss rätt att utan överdrift tala om en utbildningsexplosion, och vi kan också börja ana alla de krav som så småningom kommer att ställas på morgondagens skola, ute i världen och här hemma.

Herr talman! I denna glest besatta kammare vill jag liksom min bänkkamrat herr Jönsson i Ingemarsgården ta upp några glesbygdsproblem. Jämlikhet har blivit något av ett politiskt modeeller nyckelord. Självfallet är det en väsentlig målsättning för politiken, i varje fall som vi inom centern ser det, att skapa ökad jämlikhet och rättvisa i samhället. Jämlikhetsbegreppet blir emellertid i diskussionen ofta så avgränsat till sin innebörd. Det får inte bli så att politikerna skapar en form av jämlikhet, medan stora grupper av vårt folk inte kan tillgodogöra sig denna av samhället skapade jämlikhet. För många tusen familjer i Norrland och kanske i synnerhet dess inland blir den diskussion som i dag förs om jämlikhet när det gäller lön och samhälleliga förmåner utan egentlig innebörd, helt enkelt därför att samhället inte förmått tillgodose ens det primära kravet på sysselsättning och trygghet för den vardagliga försörjningen. Vi får inte låta oss berusas av de politiska visionerna och = vältaligheten, så att vi glömmer bort de många tusen skogsarbetare, småbrukare och andra kroppsarbetande som i strukturomvandlingens tid ställs utanför vår ängsliga vakthållning kring levnadsstandarden. När Jämtlands läns landsting förra veckan företog en uppmärksammad uppvaktning hos statsministern och tre av hans regeringskolleger var det ett synbart bevis på den starka oro med vilken man i detta inlandslän har följt utvecklingen under många år. De ansvariga statsråden sade vid uppvaktningen, att de problem som jämtarna framförde inte var nya och främmande för regeringen, och det är riktigt. År 1963, i skuggan av den stora Näslundska lokaliseringsutredningen, framlades också den jämtländska länsutredningen som i detalj kartlade utveck lingen i Jämtlands län beträffande såväl den befolkningsmässiga som den ekonomiska utvecklingen. Mot den bakgrunden ställdes en rad konkreta förslag om vad som bedömdes erforderligt för att vrida utvecklingen in i positivare banor. Och vad hände? Jo, i lokaliseringspropositionen 1964 ansågs inga speciella åtgärder vara nödvändiga för Jämtlands län. Regeringen framlade en proposition om en televerkstad som vid det här laget enligt planerna skulle ha haft omkring 200 anställda. Någon form av verksamhet lär ha påbörjats men i ytterst anspråkslösa former och vi kan alltså konstatera, att riksdagens beslut i denna fråga har nonchalerats och att jämtarna står där praktiskt taget utan den beslutade televerkstaden. I övrigt kom det inte så många konkreta förslag från regeringen. Däremot har vi från oppositionen år efter år återkommit till de förslag som länsutredningen i största enighet och över partigränserna framställde. Det har gällt väganslag, <lokaliseringsstödets = utformning, kartframställningen och en hel del andra frågor. Motion efter motion, fråga efter fråga har emellertid mött ett kompakt motstånd från regeringspartiet och dess företrädare, ja, ofta tyvärr också från dess företrädare på jämtlandsbänken. Problemen kan alltså inte vara främmande för regeringen, eftersom oppositionen oupphörligt aktualiserat dem på detta sätt ända sedan länsutredningen kom med sina förslag. Mot den bakgrunden var det naturligt att många jämtländska landstingsmän från skilda partier kände en djup besvikelse över det sätt på vilket de jämtländska propåerna bemöttes vid uppvaktningen. Vi har all förståelse för att man i ett sammanhang som detta inte kan börja att beredvilligt sprida löften omkring sig, men problematiken var ändå inte ny. Utvecklingen har kunnat följas under 1950 och 1960-talen, och man har som nämnts 1963 års stora länsutred ning med tungt vägande och inträngande analys. Den fråga vi nu ställer oss i Jämtland är denna: Om regeringen före årets val inte kände sig besitta kraft och förmåga att med oppositionens stöd ta itu med det norrländska inlandets problem, kommer den nu efter årets val att känna sig mera skickad? Tror man att konkreta och positiva åtgärder för inlandet är lättare att genomföra nu? Ansvaret är, nu liksom tidigare, helt och hållet regeringens och vill man inte ha någon positiv utveckling i det norrländska inlandet, tycker jag att man också skall ha det politiska modet och den medmänskliga renhårigheten att ge jämtarna det beskedet. Det sämsta som kan ske är att låta ett helt län dö »sotdöden». Det får väl anses vara en rätt enastående händelse att ett helt landstings ledamöter är eniga och åker till Stockholm för att uppvakta regeringen. Man nöjde sig inte med att skicka en nämnd, förvaltningsutskottet eller några representanter för partierna. Hela landstinget slöt upp. Det ligger en djup oro hos hela befolkningen i länet bakom denna massiva uppvaktning, och den finns i alla läger. Man kan notera att även landstingsmän representerande högern ställt sig bakom uppfattningen att det behövs statliga industrier i Jämtland. För min del anser jag det vara helt i enlighet med min ideologiska uppfattning att i den mån det privata näringslivet inte har kunnat ge sysselsättning åt bygdens folk eller inte med goda skäl kan antas göra det i framtiden, så skall samhället kunna gå in med statlig företagsamhet. Situationen i Jämtland är nu sådan att det finns anledning för statsmakterna att göra en särskild satsning där. Vad jag vill när det gäller samhällets insatser i Jämtland är alltså dels att förutsättningsskapande åtgärder vidtages för det enskilda näringslivet i enlighet med alla de framstötar som gjorts från vårt håll under många år, dels att konkreta åtgärder vidtages med direkt statlig verksamhet. Men sedan gäller det för staten att inte ge med den ena handen och ta med den andra. Samtidigt med att landstinget i Jämtland uppvaktat regeringen om åtgärder som kan ge sysselsättning åt folket där och möjligheter att stanna kvar i länet kunde man i arbetsmarknadsstyrelsens tidning Arbetsmarknaden läsa att SAAB specialinriktat sin personalrekrytering på Jämtlands län. SAAB-representanter som uttalade sig var mycket nöjda med att de fick samhällets hjälp att flytta människor från ett begränsat område. Detta att rekrytera från ett bestämt område sades vara särskilt bra eftersom vänner och bekanta då stimulerades att flytta med. Flyttningskostnaderna betalas av staten. Det är inte den sortens hjälp som Jämtland och dess befolkning är betjänta av. Vi behöver sysselsättningsmöjligheter inom länet. Förre utredningschefen i LO Rudolf Meidner, numera chef för institutet för arbetsmarknadsfrågor, har i Dagens Nyheter gjort några reflexioner över att en av jämtlandsuppvaktningens deltagare hos regeringen hade konstaterat att »den där Sträng sade inte ett ord på hela tiden». Meidner skriver att »den där Sträng kommer inte heller i fortsättningen att säga många uppmuntrande ord till svenska glesbygdsdiskussioner». Meidner tror att avfolkningen kommer att fortsätta, inte som ett resultat av ondskefulla manipulationer från centralbyråkraternas sida utan som ett led i en oavlåtlig urbaniseringsoch omdaningsprocess. Meidner anser tydligen att Sträng och regeringen har kapitulerat för en egentligen grym manschesterliberal uppfattning att utvecklingen får bestämma över sig själv. Jag kan inte acceptera ett så defaitistiskt resonemang. Det är politikernas uppgift att anpassa samhället till människornas önskemål. Det är också vår upp gift att se till att möjligheterna för de enskilda människorna inte försämras genom några centralbyråkratiska åtgärder. Samhällsapparaten på alla nivåer skall användas för människorna. Då gäller det för herr Sträng och andra att både säga uppmuntrande ord till uppvaktande glesbygdsdelegationer och även se till att de därvid väckta förhoppningarna infrias. Beträffande Jämtland är det så att länet framför allt behöver ett väsentligt nytillskott av arbetstillfällen inom den industriella sektorn. Dessutom vill jag här betona att Jämtland alltjämt och under överskådlig tid är en provins där lantbruket spelar en central roll. Det är ju inte utan anledning som livsmedelsindustrin svarar för en väsentlig del av de expansiva dragen inom den sparsamma jämtländska industrin. Lantbruket har också trots den nordliga belägenheten relativt goda förutsättningar i Jämtland och bör därför vid sidan om en industrialisering uppmuntras och utvecklas, även om den nödvändiga rationaliseringen får förutsättas minska behovet av arbetskraft. En utvidgad produktionsrådgivning är ett av de verksammaste medlen att ta till vara de befintliga resurserna på effektivast möjliga sätt, och den omständigheten att kommunerna varit tvungna att engagera sig tyder på ett stort behov av samhällsstöd på detta område. Eftersom en väsentlig del av jordbrukarkåren är överårig, torde det också vara nödvändigt att under en övergångstid med viss generositet från statsmakterna acceptera att även vad som i framtiden icke kan betraktas som bestående produktionsenheter i dag ändå får tillfälle att inom den givna ramen bedriva en så rationell och lönsam produktion som möjligt. Det är önskvärt att upprustningen av byggnadsbeståndet på mindre enheter skall kunna ske inom ramen för vad som karakteriseras som arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag tror att det är lönsamma åtgärder för samhället, eftersom den arbetskraft det här är fråga om knappast har några alternativa sysselsättningsmöjligheter.

Herr talman! Jag skall som vanligt bara helt kort ta upp några frågor och specialproblem som jag tidigare har berört här i riksdagen. När arbetarrörelsen i vårt land suttit i regeringsställning i över 35 år måste med naturnödvändighet mycket ha uppstått som skapat irritation, förändrat ideologiska värderingar, förorsakat strategiska motåtgärder från de andra politiska partierna, etc. Vi skulle inom =<:socialdemokratin kanske också ha varit besvikna, om så icke blivit fallet. Mycket i våra värderingar och bedömningar är ju skiljaktiga. Socialistisk politik kan aldrig bli borgerlig politik eller omvänt. Kan vi då få något mitt emellan, eller är vi på väg att få en mer renodlad :socialdemokratisk-socialistisk = politik, eller kanske en mer konservativ-borgerlig? Frågan — eller frågorna, om ni så vill — kan ha större befogenhet nu än någonsin. Socialdemokraterna har gjort ett segerval och kommer till riksdagen i januari nästa år med majoritet i såväl mandat som andel av valmanskåren, medan man kan säga att de borgerliga partierna är mer splittrade än någonsin, och för kommunisterna är ett ord som förintelse nästan användbart. När man ställer dylika frågor gör sig många problem omedelbart påminta, problem och frågeställningar av typen: Är det i ett land med kapitalistiskt system och s.k. blandekonomi tillräckligt att man har riksdagsmajoritet för att kunna föra en mer markerad socialistisk politik? Finns det inte starka maktkonstellationer och intressegrupper i vårt demokratiska samhälle som alltjämt kommer att ha ett dominerande inflytande och där folksuveräniteten kommer i kläm? Eller kort och enkelt uttryckt: Är regeringsmakt och riksdagsmajoritet tillräckliga medel som motvikt mot exempelvis den ekonomiska maktapparaten och koncentrationen inom det privata näringslivet? Redan regeringsmakten är naturligtvis från socialdemokratisk synpunkt en tillgång såsom motvikt till näringslivets och bankernas ekonomiska makt. Men tyvärr inskränker sig den ekonomiska maktdominansen icke enbart till näringsliv och banker. Massmedia i etern och dagspress domineras ju till 75—580 procent av grupper, vilkas värderingar är helt motsatta arbetarrörelsens. Detta är maktfaktorer som vi bör räkna med i en demokrati — särskilt under valtider. Nu är jag framme vid de frågor jag tänkt beröra i höstens remissdebatt. Balansproblemen och regeringsmakten har ju varit huvudfrågor i valrörelsen därför att de ställts mot den etablerade ekonomiska maktapparaten i diskussionen om vad som skulle inträffa, om arbetarrörelsen förlorade majoritet och regeringsmakt. Enligt mitt sätt att se måste farhågorna för en dylik situation vara uppenbara även för andra än socialdemokratiskt röstande. Demokrati betyder som bekant folkvälde, och maktfördelningen i vår demokrati diskuteras alltför litet, kanske i brist på sakmaterial. Det går inte heller att med några enkla medel slå fast, att fackföreningsrörelsen påverkar regeringen och socialdemokratin så och så mycket och att företagarna och storindustrin påverkar de borgerliga partierna så och så mycket. Vi måste få mera kött på benen om detta; en del fakta har ju kommit under senare år och under valrörelsen. Det kanske mest förvånande är ändock, att så få varit oroade över denna brist på informationer. De flesta tycks vara nöjda med att demokratin fungerar i så att säga yttre mening: vi har fria val, tryckfrihet och yttrandefrihet, och de politiska partierna har möjlighet att fritt arbeta för sina målsättningar. Men är detta tillräckligt? Icke enligt min uppfattning. Vi måste få ett begrepp om vilka maktfaktorer vi har att räkna med utanför de politiska partierna, om vilka som finansierar de politiska partierna, om huruvida näringslivet villkorslöst ställer sina medel till förfogande, om hur rekryteringen till de inflytelserika förtroendeposterna och till ledande befattningar inom förvaltning och näringsliv sker. Vidare måste det informationsmaterial som koncentrationsutredningen presenterat ständigt finnas med i problemställningen maktfördelning i en demokrati.

Hur dessa faktorer verkar och hur de framför allt kommer att fungera i framtiden måste vara en demokratins självklara rättighet att få kännedom om, särskilt med tanke på att vi med säkerhet kan fastslå att den tekniska utvecklingen med långt driven mekanisering och automation leder till att storföretagen kommer att få en alltmer dominerande ställning i framtiden. Den av regeringen aviserade utredningen om företagsdemokrati hälsas därför med största tillfredsställelse. Partifinansieringen har också varit ett av de stora debattämnena under valrörelsen och kom i dag även upp i medkammarens debatt. Jag skall icke beröra denna fråga på annat sätt än genom att uttrycka den förhoppningen att det för demokratins egen skull blir ett mer öppet och positivt intresse för offentliga redovisningar. Det kan icke vara av intresse för någon i denna kammare, om vi skulle komma i en sådan situation som exempelvis USA att olika lagstiftningsåtgärder såsom inregistreringar och regelbundna rapporteringar till representanthuset och senatens sekreterare i Washington skall ske. Alla bidragsgivare som ger mer än 500 dollar skall namnges liksom alla som mottar minst 10 dollar. Jag kan sammanfatta mitt resonemang med att säga att vi måste få fram en helhetsbild över hur maktfördelningen fungerar, av hur det skulle gå med vår demokrati om den icke kan klara balansen mellan stat och samhälle, eller som statsministern uttryckte sig i dagens debatt: De politiska partierna bör bli instrument för demokratiseringsprocessen. Det blir så mycket mer angeläget efter 1971 när vi inskrivit parlamentarismen och därmed folksuveräniteten i vår författning. Politiska partier är som bekant fria staters liv.

Herr talman! Valkampen är över för denna gång, och det är naturligt och mänskligt om segrarna ger litet extra jubelsalut. Det hör också till ridderlig kamp att salutera segraren. Dagar kommer säkert då rollerna är omkastade — förändringens lag är sådan, och en viss måttfullhet höves oss alla. Jag vill gärna tillägga att det inte råder någon som helst undergångsstämning i det läger jag tillhör, även om vi naturligtvis hade önskat en annan utgång av valet. Jag kommer inte att ta upp de stora politiska stridsfrågorna de minuter som jag vågar använda i denna nattliga timme. Däremot vill jag beröra några av de sociala problem som är våra eviga följeslagare, både efter ett val och före ett annat val. Det är samlevnadsfrågorna, solidaritetsfrågorna och ansvarsfrågorna. Dagens Nyheter hade i söndags en artikel av Kerstin Vinterhed. Den berörde de lågavlönades problem och utgjordes av en intervju med en låglönearbetare i Stockholm med det fingerade namnet Svensson. Han var lagerarbetare och hade en årsinkomst av ungefär 17 000 kronor. Beloppet är naturligtvis inte i och för sig särskilt lågt. Det finns massor av svenska familjeförsörjare som har det betydligt sämre. Men det är en dålig tröst. Vi som har dubbelt eller flerdubbelt så stor inkomst som denne Svensson har anledning att uppmärksamt läsa artikeln. Är vi inte alldeles avtrubbade, kommer vi att nu och då känna ett hugg i bröstet. Hur kan det vara möjligt att somliga skall ha det så svårt och knappt trots att de inte är slarviga eller alkoholiserade? Kan vi inte på något sätt göra större allvar av jämlikhetskravet? Kan vi exempelvis inte genom skatteavdrag ytterligare lindra de lågavlönades bördor? Eller kan vi på något sätt stimulera näringslivet så att det blir möjligt att lyfta upp arbetsersättningen också för dem som har s.k. okvalificerade uppgifter men som arbetar lika troget som någon annan och därtill i jobb som samhället behöver, som samhället helt enkelt inte kan undvara? Den här skötsamme Svensson med hustru och två barn drömmer inte om någon förmansplats. Han frågar: Varför kan man inte få vara lagerarbetare och ändå leva rimligt? Han arbetar i en lokal under markytan år efter år utan att se dagsljuset. Där råder syrebrist, och där är dammigt. Om han slopar kafferasten kan han gå ut i friska luften tio minuter per dag. Andra lagutskottet har nyligen varit i gruvorna i Norrbotten och Västerbotten, Sara Lidmans gruvor, om ni så vill. Där råder svåra arbetsförhållanden, och det får vi återkomma till här i riksdagen på förslag av andra lagutskottet. Men det gäller ju här ändå en relativt välavlönad arbetargrupp. Ge nomsnittslönen i LKAB:s gruvor ligger vid 26 000 å 30 000 kronor per år. Denne lagerarbetare har inte råd att hålla sig med en dagstidning, han köper ett eller två lösnummer i veckan. Ingen av makarna har haft råd att gå till en tandläkare de senaste fyra till fem åren. Inga nya kläder, inga nöjen, inget umgänge, sällan en resa. Det som grep mig mest, herr talman, var den fina tonen i intervjun. Ingen av makarna skyllde på samhället. Ingen svor över Wallenberg, ingen protestmentalitet över huvud taget. Om någon bör ge luft åt sådana människors situation, så är det vi, deras uppdragsgivare och representanter i Sveriges riksdag. De själva orkar inte. De är så gammalmodigt lojala, att de tror att människan skall arbeta och rätta munnen efter matsäcken och inte anse livet meningslöst, även om det måste levas på sparlåga. Vi har det bra, säger fru Svensson. Vi klagar inte. Vi måste ägna oss åt barnen. Till jul skall jag ta något nattarbete för att få in litet extra. Man får spara in på sig själv, säger hon. Jag har känt behov att i höstens remissdebatt få erinra om de många tystlåtna, lojala bördebärarna i vårt samhälle. Vi skulle inte kunna fungera utan dem. Därför skall vi mer än vi gjort uppmärksamma deras problem. Sedan har vi, herr talman, en kategori i samhället vilken av andra anledningar har det svårt. Det är de som av olika orsaker är handikappade. De har länge fått finna sig i att höra till lågstandardgruppen, och det kan man inte gärna skylla på näringslivet. Det är väl tvärtom så att det enskilda näringslivet länge varit mera humant och tillmötesgående mot de handikappade än våra statliga företag. Det har, inte minst efter ideliga påpekanden här i riksdagen, skett en förbättring också beträffande de statliga företagen. Men problemet är ingalunda löst på ett i allo tillfredsställande sätt. Jag är personligen tacksam för att ha fått vara med om ett samhällets uppvaknande på denna punkt. Jag har på nära håll kunnat följa denna fråga, främst i socialpolitiska kommittén i åtta år men också i folkpartiets handikappdelegation. Där har denna solidaritet ständigt varit impulsgivande. Arbetsmarknadsverket har nu fått göra ett riksdagens och regeringens beställningsjobb av utomordentligt värde. Men än återstår mycket. Så pass betungande är ändå dessa människors handikapp, att vi som är friska bör bära mer av deras bördor. Därtill kommer att rehabiliteringsarbetet är en ovanligt lönande verksamhet. Handikappade människor kan genom rehabilitering bli närande samhällsmedlemmar i stället för tärande, skattebetalare i stället för socialfall — och det viktigaste av allt — som individer iståndsatta att leva ett mer meningsfyllt liv som nyttiga medlemmar av folkhushållet. Vi har alla behov av att känna oss nyttiga, att bli uppskattade — inte bara av skattemyndigheterna — och att på något sätt ha betydelse för någon eller några omkring oss. Detta är handikapprehabiliteringens psykologiska faktor. Med tillfredsställelse vill jag notera handikappinstitutets start den 1 juli i år. Det är en sannskyldig välsignelse att vi äntligen kommit dithän efter många års motionerande. Handikappinstitutets tillkomst betyder en bättre samordning av åtgärder från det allmännas sida men också ökade och mer allsidiga insatser framför allt på hjälpmedelsområdet. Forskningen får i institutet en fastare plattform. Det nya institutets styrelseordförande, direktör Leif Hultström, har givit uttryck för sin oro att resurserna inte kommer att räcka till för de många behoven. Detta är väl fallet med det mesta vi ägnar oss åt. Men låt oss försöka att i möjligaste mån prioritera de handikappade. Besläktad med de handikappades situation är de sjukas, de mentalt och kroppsligt svagas, för att inte tala om åldringarnas. Jag skall inte bli mångordig på den punkten, men jag har velat erinra om den. Jag är medveten om att vårt samhälle satsar stora summor på sjukvårdens område. Enligt statistisk årsbok rör det sig om utgifter på cirka 6 miljarder kronor om året under rubriken Sjukvård. Ändå är detta bara en del av samhällets totala utgifter för kroppsliga svagheter, personskador och olycksfall och för vård av olika slags vårdtagare. Där skymtar summor av storleksordningen 17 miljarder om man inkluderar inkomstbortfall på grund av sjukdom och svaghet. Jag avser inte, herr talman, att förorda någon nedskärning av sjukvårdsutgifterna annat än i den mån besparingar kan ske på det organisatoriska och administrativa fältet. Vi svenskar är ju mästare i byråkrati. Humanitet kan förenas med sunt förnuft — det har genom tiderna visats inte minst av den kristna kyrkans diakoni och genom den kristna missionens hjälpinsatser i u-länderna. Anslagna medel skall förvaltas under ansvar — då räcker de ju längre. Resonemanget »Vad det kostar gör ingenting, staten betalar» är djupt omoraliskt. Det är en annan synpunkt jag vill anlägga 1 denna min sista remissdebatt. Det gäller frågan om de bakomliggande orsakerna till våra oerhörda kostnader för krämpor och svagheter hos ett folk som dock lever i världens hälsosammaste klimat, som är gynnat av hyggliga kostförhållanden och som har så pass hög standard att normalt sett ingen skall behöva svälta ihjäl, frysa ihjäl eller dö på grund av brist på läkarhjälp.

Vad är anledningen? En väsentlig del av våra lidanden har vi naturligtvis inte själva förvärvat oss, men det jag vill rikta uppmärksamheten på är våra självförvållade svagheter och därmed de lika självförvållade samhällsutgifterna. Vi är alla förtrogna med debatten och bekymren kring luftföroreningarna, förgiftningen av jord och vatten och livsmedel. Enbart konserveringsindustrin lär använda över 2 000 mer eller mindre giftiga tillsatsmedel och färgämnen med en mängd allergiska sjukdomar som följd. Bilavgaserna förgiftar luften, och våra sjöar och vattendrag är mer eller mindre fördärvade genom avfallet från samhällets kloaker, den kemiska industrin o. s. v. Fåglarna dör och den tysta våren är en hotande framtidsvision. En del av detta kan den enskilde inte göra mycket åt. Det finns emellertid en förgiftning som är frivillig och självförvållad. Vi alla i denna kammare och i denna riksdag är oroade över den växande alkoholiseringen, nedknarkningen och nikotiniseringen. Det gör mig ont att se de cigarrettrökande barnen i våra skolor och hem, de tobaksdoftande mödrarna med en cigarrett i munnen och spädbarnet i famnen också på våra tåg och andra fortskaffningsmedel, eller att höra rasslet i luftrören hos vanerökare, som har betydande utsikter att få sluta sitt liv som offer för lungcancer. Men det lönar sig knappast att varna. I stället propagerar staten själv för både alkoholbruk och rökning. Med den ena handen främjar vi dessa hälsofarliga och nedbrytande vanor och med den andra försöker vi att bota skadeverkningarna. Den ekvationen går inte ihop och den kommer aldrig att gå ihop. Det värsta är att vi försöker bota även själens oro med mediciner av olika slag i stället för att söka läkedomen där den står att finna. Vårt stressade och sjuka folk håller på att bli ytterligare försämrat också av den medicin som är avsedd att bota. Doktor Börje Uvnäs, professor i farmakologi vid Karolinska institutet i Stockholm, har nyligen krävt en sanering av nervpillermarknaden, som han uttrycker det. »Förbrukningen av piller mot nervositet och stress har nått enorma proportioner», säger professor Uvnäs. I USA har försäljningen av s.k. lyckopiller och ångestbekämpande och lugnande medel nått en försäljningssumma av mer än 500 miljoner kronor per år. Detta vårdslösa missbruk är så mycket allvarligare som det kan rubba tilltron till de egentliga psykofarmaka som vår utomordentligt betydelsefulla mentalvård behöver. Samtidigt finns det, herr talman, en växande längtan efter vad jag vill kalla andlig tillfredsställelse, en inre grund att bygga på, en hälsodryck ur eviga källor. Det är en mycket glädjande tendens, icke minst bland svensk ungdom. En av Amerikas populäraste män, Charles Lindbergh, den förste atlantflygaren, har i en av sina böcker tagit upp mänsklighetens situation i atombombens och livsångestens skugga. Låt mig som avslutning få citera en av hans slutsatser: »Jag tillhör den generation som dyrkade tekniken och glömde Gud. Nu har jag upptäckt vårt misstag. Våra lagar ger oss ingen rättvisa. Vårt militära försvar ger oss ingen fred. Vår fullkomnade teknik ger oss ingen framtid. Vår första atombomb tog 90 000 liv i Hiroshima. Vid ett nytt krig blir det bara fråga om vem som först trycker på knappen. Efter några timmar finns inte längre våra städer.» Efter denna djupt pessimistiska beskrivning slutar Charles Lindbergh med ett par ord, som jag i all ödmjukhet också skulle vilja göra till mina: »Vi bör samla våra sista krafter till en bön: Du Guds lamm, som borttager världens synd, förbarma Dig över oss.»

Herr talman! Jag försäkrar att det är ett lika stort lidande för flera av oss som skall upp i talarstolen vid denna sena timme som för herr talmannen att lyssna. Men för många av oss ingår det i en plan att framföra en del synpunkter på hur vi ser på vissa problem ifrån de olika partierna. Jag skall för min del mycket kort ta upp en del naturvårdsproblem som hänger ihop med jordbruket. Den jordbrukspolitik som vi är både eniga och oeniga om skapar, som alla vet, yttre miljövårdsproblem.

Den ger ett negativt ekonomiskt och miljömässigt utbyte som måste sättas på utgiftssidan i den strukturrationaliseringsbudget som = staten har lagt upp. Statsmakterna kan inte undandra sig det ekonomiska ansvar som härvidlag blir följden av dagens jordbrukspolitik. Under tioårsperioden 1956—1966 lades det här i landet ned 490 000 hektar jordbruksmark, varav 355000 hektar åker. Av denna är bara 36 procent förvandlad till skog genom planteringar och endast 23 procent, eller 174 000 hektar, till nöjaktig sådan. Vägar och annat har tagit 74 000 hektar. Men ungefär 50 procent, eller 242 000 hektar, är alltså outnyttjad jord som ligger för fäfot. Till detta skall läggas de arealer som redan tidigare är outnyttjade och den ökning som skett 1967—1968. Vi markägare skall inte undandra oss det ansvar som vi delvis har för denna utveckling, eftersom det inte har gjorts tillräckligt mycket i tid för att återställa en produktion. Men enligt min mening har statsmakterna ett ännu stör re ansvar, då de i vissa sammanhang tagit bort grunden för möjligheterna och viljan att investera i en framtidsproduktion. Dödförklaringen av det mindre jordbruket och jordbrukarnas känsla av en negativ inställning till jordbruket i dess helhet är bidragande orsaker till att landskapet är på väg att förslummas.

Nu har myndigheterna börjat att kartlägga problemen eller i varje fall att känna på dem. Redan denna första analys ger vid handen att det är gigantiska problem som vi står inför, problem som inte löses utan vidare och som kommer att öka i takt med att människornas krav ökar både på längre fritid och ökad aktivitet under fritiden. En arbetsgrupp har tillsatts inom naturvårdsverket med uppgift att snabbt lägga fram vissa förslag, och det är ju bra. Men det viktigaste är hur man närmar sig dessa problem. Om man tror att man löser dem genom statsbidrag som ett universalmedel har man redan från början förstört möjligheterna till en lösning. Herr Hansson i Skegrie tog upp frågan i sitt anförande. Om jag förstod honom rätt, menade han att man borde förena jordbruket och naturvården och praktiskt inlänka dem i arbetet att vidmakthålla ett kulturlandskap. Ser man jordbrukarens uppgift även ur den synpunkten och inte bara betraktar honom som en livsmedelsförsörjare, finns det reella skäl att behålla jordbruk på många orter, fastän jordbruken inte faller inom ramen för vad regeringen kallar en lönsam jordbruksenhet. Lantbruksnämnderna kan också se till att sådana jordbruk får ökade exi stensmöjligheter genom att till sina ägor lägga mera skogsmark. Skall man vidmakthålla det odlade landskapet, måste man vara nog realistisk att inse att detta endast kan ske där människorna på ett vettigt sätt kan hämta sin bärgning. Man kan ge stimulansbidrag och man kan bevilja skatteavdrag — fastän det senare är ju en tanke som socialdemokraterna värjer sig mot. Det är då länsstyrelsen som skall utta vissa områden som är av särskilt värde men som det är alltför olönsamt att hålla öppna genom odling. Detta var alltså den odlade jorden. När det gäller igenbuskningen av gammal åkerjord, betesmark eller hagmark måste vi först och främst inse, att den alldeles övervägande delen bör komma i produktion genom skogsplantering. Vi har inte råd att för framtiden ta denna mark ur produktionen. Jag tillhör inte dem som vill påstå att skog förfular ett landskap — det är bättre med skogsproduktion än att området blir bevuxet med buskar och sly. Hur konstigt det än låter för en del, ger den moderna skogsvården och skogsavverkningarna nya skönhetsvärden just genom att landskapet öppnas på ett mera omfattande sätt. Går man riktigt till väga vid sjöar och vattendrag och i närheten av kulturbygder, kan man åstadkomma nästan lika fina skönhetsvärden som genom andra odlingsformer. Jag tror också att det har framtiden för sig att använda mera lövskog, tv lövskogen kommer att bli mera räntabel och bättre kunna utnyttjas inom den svenska massaoch träindustrin. Men vi bör också inse att olika landskapsbilder bör finnas kvar i ett kulturlandskap. Enligt min mening gäller det för det första att få jordbrukarna och markägarna som medarbetare i denna verksamhet. Detta kan ske genom upplysning och genom stimulansaktiviteter av ekonomisk art. För det andra kan mycket göras i form av rehabiliteringsarbe te. Sjuka personer kan få ett lättare och sundare arbete på landskapsvårdens område i arbetsmarknadsverkets regi. Så sker i många bygder för närvarande, särskilt i min trakt, Vätternbygden, där påtagligt positiva resultat har vunnits genom att människor har fått rehabiliteringsarbete av detta slag. De blir betydligt friskare, om man på rätt sätt utnyttjar denna möjlighet till sysselsättning. För det tredje bör det vara angeläget för samhället att, lika väl som man gör upp skogsvårdsplaner för skogsbruket, medverka = till landskapsvårdsplaner inom jordbruket. Detta är något som samhället bör stå till tjänst med. Herr talman! Jag tror att detta är några aktiviteter som omedelbart måste till, om vi skall kunna skapa och bibehålla den miljö som alla i framtiden kommer att vara så beroende av. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta den fortsatta överläggningen till morgondagens sammanträde.
Jag hemställer, att bevillningsutskottets betänkande nr 61 angående bilaccisen måtte uppföras främst bland två gånger bordlagda ärenden på morgondagens föredragningslista. Såsom tidigare meddelats kommer detta betänkande att företas till avgörande omedelbart efter det att frågestunden avslutats. Övriga två gånger bordlagda ärenden upptas till behandling sedan den allmänpolitiska debatten slutförts. Undertecknad får härmed anhålla om tjänstledighet från riksdagsarbetet under återstoden av höstriksdagen på grund av deltagande som svenskt ombud i Förenta Nationernas generalförsamling.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag har frågat När?, och utrikesministern svarar: »Inte just nu.» Om jag ville vara polemisk kunde jag alltså säga att min fråga kvarstår. Men den är alltför väsentlig och ömtålig för att göras till föremål för onödig polemik. Därför konstaterar jag i stället med stor tillfredsställelse att hela svaret utvisar ett tydligt positivt intresse. Beträffande den exakta tidpunken för ett erkännande av Nordvietnam tror jag också det är riktigast att även från denna talarstol förklara att det måste vara regeringens sak att avgöra — och ati bära ansvaret för avgörandet.

Mot denna bakgrund skall jag avstå från att polemisera och ta mig friheten att uppfatta utrikesministerns svar som ett uttryck för regeringens allmänt positiva inställning till denna fråga. Jag hoppas att den inställningen också leder till vad utrikesministern framhållit i svaret, att »den tidpunkt nu närmar sig alltmer då det kan bli aktuellt att erkänna Demokratiska republiken Vietnam».
Herr talman! Herr Öhvall har frågat, om jag avser att vidta speciella åtgärder mot läkarbristen i Norrbottens län, där bl.a. akutavdelningen vid lasarettet i Haparanda nu måste stängas. Vad först gäller situationen vid lasarettet i Haparanda vill jag understryka att detta är en fråga som det ankommer på sjukvårdshuvudmannen att behandla, i detta fall Norrbottens läns landsting. Genom socialstyrelsen har jag emellertid inhämtat att frågan lösts och att verksamheten vid lasarettet nu bedrivs i normal omfattning. I fråga om åtgärder för att förbättra tillgången på läkare vill jag — inom ramen för vad som gäller för besvarande av enkla frågor — lämna följande uppgifter. Läkarutbildningen ökar betydligt till följd av statsmakternas beslut. år 1966 utexaminerades cirka 350 nya läkare. För år 1970 beräknas motsvarande siffra till 500. Under år 1971 och de följande åren därefter beräknas årsexa minationen av läkare komma att mer än fördubblas jämfört med år 1966. Den ökade läkarutbildningen verkar givetvis först på sikt. En möjlighet att omedelbart öka tillgången på läkare i landet är att anställa utländska läkare. Förra året mottogs genom regeringens försorg cirka 50 läkare från Tjeckoslovakien och Bulgarien. I år beräknas antalet läkare från Tjeckoslovakien och Jugoslavien, för vilka särskilda anordningar vidtagits, till ett hundratal. En betydande del av dessa läkare har fått och torde få anställning i Norrland. Vad gäller organisatoriska förändringar har socialstyrelsen lagt fram ett principprogram för den öppna vården. Detta remissbehandlas för närvarande. Frågan kommer att föras vidare. De åtgärder jag nu i korthet redogjort för är av generell natur och avser att komma hela landet till godo. När det gäller förhållandena i de olika sjukvårdsområdena ankommer det på landstingen att lösa frågorna på det lokala planet. Svenska landstingsförbundet har också tillsatt en särskild kommitté med uppgift att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra tillgången på provinsialläkare. Norrlandsproblemen kommer därvid att särskilt uppmärksammas. I kommittén ingår representanter för huvudmännen och socialstyrelsen.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Jag måste dock tyvärr säga att det inte gav särskilt mycket att ta fasta på. De åtgärder som socialministern redovisar är ju av mera generell natur. Beträffande den aktuella situationen på akutavdelningen vid lasarettet i Haparanda, som jag tog upp i min fråga, har vi ju glädjande nog lyckats komma fram till en lösning. Denna lösning kommer dock troligen att få återverkningar på annat håll i länet, och den förbättrar därför inte den besvärliga situationen i länet. Jag har inhämtat en del siffror över det aktuella läget den 1 november. Det framgår av dessa att hela 47 procent av läkartjänsterna i den öppna vården är obesatta. Denna situation har varit för handen i flera år. Självfallet har länsmyndigheterna gjort allt vad som går att göra, men kvar står att tjänsterna på en rad av läkarstationerna i länet är obesatta. Länsmyndigheterna har t.o.m. anställt en speciell man för att »ragga upp» läkare runt om i landet. När man alltså på länsplanet gjort allt vad som kunnat göras men inte lyckats, måste förhoppningarna ställas till den centrala instansen. Människorna i den norra delen av landet befinner sig i en alltför otrygg situation. Vi har under detta år ofta talat om jämlikhet. När det gäller läget på läkaroch vårdområdet kvarstår en betydande brist i jämlikhetsavseende. Vi bör kunna klara detta bättre än vi gjort hitintills. Det är otryggt för speciellt gamla människor att inte kunna påräkna läkarvård när de behöver sådan.
Herr talman! Det grundläggande i detta sammanhang är självfallet att kunna öka tillgången på läkare i landet. En kraftig sådan ökning sker också. Vi har för närvarande cirka 9 000 läkare; redan om ett par tre år kommer vi att ha ytterligare 1000 läkare, och i slutet på 1970-talet är vi uppe i 17 000 läkare. Jag understryker att detta är av grundläggande betydelse på längre sikt. Samtidigt vill jag emellertid betona att när det gäller åtgärder som behöver vidtas på kortare sikt intar norrlandsproblemen en framskjuten plats. Men vi kommer då in på en rad frågor, bl.a. av organisatorisk natur. Det kan gälla den öppna vårdens utbyggnad och inte minst provinsialläkarfrågorna och jourtjänsten. Härvidlag måste man söka finna vägar att förbättra situationen. Som jag framhållit i mitt svar ingår norrlandsproblemen i den utredning som Landstingsförbundet nu tillsatt beträffande provinsialläkarfrågorna, och jag kan försäkra herr Öhvall att dessa ting är föremål för en mycket aktiv uppmärksamhet på centralt håll.
Herr talman! Jag är tacksam för vad socialministern nyss sade om att våra problem står i fokus för socialministerns intresse. I dag kan vi väl inte heller tränga djupare in i denna problematik, eftersom det bara är en enkel fråga jag ställt. Men jag vill än en gång understryka att situationen i Norrbotten är sådan för närvarande att någonting extraordinärt måste till för att lösa de akuta problemen. Situationen på lång sikt är av allt att döma under behandling — både Landstingsförbundet och socialministern har visat intresse för detta. Men den akuta situationen är lindrigt sagt besvärlig.

Herr talman! Herr Westberg har frågat, om regeringen ämnar låta utreda frågan om sjukvårdens finansiering i enlighet med vad Svenska landstingsförbundet begärde i våras. Landstingsförbundet har i en framställning till Kungl. Maj:t den 12 mars 1968 hemställt att frågan om hälsooch sjukvårdens finansiering blir föremål för utredning. Frågan om en statlig utredning för behandling av detta spörs mål har ännu inte avgjorts av regeringen. Överläggningar pågår för närvarande med Landstingsförbundet, vilka bl.a. berör denna fråga.

Herr talman! Även om svaret inte var fullt så positivt som jag hade önskat och hoppats ber jag att få tacka socialministern. Vi är säkerligen överens om att en översyn av frågan om hälsooch sjukvårdens finansiering är nödvändig. Behovet av en utbyggd hälsooch sjukvård gör sig starkt gällande. Samtidigt är landstingens möjligheter att utan en orimlig kommunal skattebelastning utveckla sin verksamhet kraftigt begränsade. Det kan därför med fog ifrågasättas, om man med de nuvarande finansieringsmetoderna kommer att kunna tillgodose medborgarnas krav på en fullgod, adekvat utrustad och riktigt dimensionerad <sjukvårdsorganisation. Av detta och givetvis också av andra skäl är enligt min mening en översyn ytterst angelägen, och jag hoppas att en sådan översyn skall komma till stånd. Frågan är ju ännu inte avgjord inom regeringen. Jag hoppas att avgörandet träffas snart och att en utredning tillsätts.

Herr talman! Herr Jonasson har frå gat mig, när de anvisningar kommer angående proportionering av anskaffningskostnaden vid delförsäljning av fastighet, som aviserades förra året i samband med behandlingen av realisationsvinstbeskattningen. Frågan om tidpunkten för dessa anvisningars utfärdande bör enligt min mening i vanlig ordning ankomma på riksskattenämnden att bedöma. En sådan bedömning torde inte vara möjlig förrän tillräckliga erfarenheter av den nya lagstiftningen vunnits.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

Det är i regel lätt att räkna ut skatten om vederbörande säljer hela sin fastighet, men det blir svårare om endast en del av fastigheten försäljs. Sådan delförsäljning görs dels i rationaliseringssyfte, dels av andra anledningar. Det kan t.ex vara på det sättet att säljaren vill behålla en del tomtmark och bostadshus. Det är ännu oklart hur skattereglerna verkar i det avseendet, och man har alltså väntat på anvisningar om proportionering. I praktiken kommer det kanske att gå till så att man — innan man vet vilken verkan reglerna kommer att få — säljer hela fastigheten för att så småningom återköpa tomt och byggnader. På det sättet kan man bättre överblicka de skattemässiga konsekvenserna. Detta kan ändå inte vara en fullt tillfredsställande ordning. Ett sådant förfarande medför också extra lagfartskostnader. Därför är ett klarläggande på sin plats, och det är sådana anvisningar jag har efterlyst. Finansministern hänvisar till riksskattenämnden och säger att man där väntar på att få tillräckliga erfarenheter innan förslag framläggs. Jag måste betrakta detta som ett system i bakvänd ordning. Herr finansminister, borde inte hellre anvisningar först läggas fram så att människor visste vad de hade att rätta sig efter och riksskattenämnden därefter följa upp ärendena? Det skulle vara att behandla frågorna i rätt ordning.
Herr talman! Det ligger väl en hel del i vad frågeställaren sagt. Jag utgår från att riksskattenämnden utan onödigt dröjsmål skall samla sig och lägga fram förslag enligt de riktlinjer som här efterlyses. Jag vill dock understryka att det är en besvärlig fråga och att man bör ha ett visst material som underlag för utformandet av dessa anvisningar. Under det första året har antalet försäljningar inte varit så stort. Vi hade en våldsam topp i alla försäljningar innan realisationsvinstbeskattningen trädde i kraft. Därför har det första året inte varit ett normalår i detta avseende. Naurligtvis kommer anvisningarna att läggas fram snarast möjligt och utan speciella dröjsmål.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat när regeringen ämnar börja utredningsarbetet beträffande skattereglerna för industrins forskningsoch utvecklingskostnader och för avsättningar till fonder för detta ändamål. Det har förutsatts att frågan om avdrag vid beskattningen för forskningskostnader skulle komma att prövas av företagsskatteutredningen. Jag har emellertid kommit till den uppfattningen, att detta huvudsakligen tekniska skattespörsmål bör prövas av en särskild utredning. Jag avser därför att inom kort begära Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillkalla en utredningsman för detta ändamål.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, som var positivt så till vida att en utredning inom kort kommer att sättas i gång. Det skulle alltså vara början till skitet på en lång lidandeshistoria i detta sammanhang. Redan år 1959 begärde riksdagen enhälligt en utredning om vidgade möjligheter till avdrag för forskningskostnader, och riksdagen har gång på gång påmint om behovet av denna utredning. Under senare år har med tanke på den snabba tekniska utvecklingen frågan om en skattefri avsättning till forskningsfonder kommit upp. Så sent som i onsdags förra veckan avslog riksdagen en begäran om översyn med motivering att denna fråga behandlas av företagsskatteutredningen. Nu visar det sig att den aldrig har behandlas och inte heller kommer att behandlas av företagsskatte utredningen. Dock är det väl att hoppas, att det förhållandet att finansministern nu låter saken bli föremål för en separat utredning kommer att påskynda lösningen av denna fråga. Jag noterar med stor tillfredsställelse att finansministern betraktar detta som ett i huvudsak tekniskt spörsmål; det visar att finansministern är positivt inställd till själva tanken.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat, om chefen för utbildningsdepartementet har uppmärksammat uppgiften om att ett stort antal nybörjarplatser vid spärrad högskoleutbildning står obesatta efter höstens antagning och om man anser att detta motiverar särskilda åtgärder. Enligt fastställd ärendesfördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Den av fru Kristensson åberopade uppgiften har uppmärksammats inom såväl universitetskanslersämbetet som utbildningsdepartementet. Efter framställning från ämbetet har regeringen den 8 november 1968 bl.a. medgett att universitetskanslersämbetet i fråga om antagning av studerande till spärrad utbildning för läsåret 1968/69 får förordna om de undantag från gällande bestämmelser om antagningsförfarandet som ämbetet finner erforderliga.